Herr talman! Jag tar till orda i denna debatt med anledning av motionen 1977/78:151 av mig och Karl Erik Olsson. Motionen, som är väckt med anledning av den föreslagna reduceringen av kapitalskatten i propositionen 1977/78:40, har ett yrkande som innebär att förmögenhetsskatten vid nyförvärv av fastigheter skall vara baserad på köpeskillingen oreducerad, så länge den ligger högre än taxeringsvärdet. Därtill yrkas att riksdagen hos regeringen begär en noggrann uppföljning beträffande icke avsedda effekter av den i propositionen föreslagna förändringen i förmögenhetsbeskattningen. Slutligen föreslås att riksdagen hos regeringen begär att frågan om jordoch skogsbrukets avgränsning från regler som generellt gäller vid förmögenhetsbeskattning beträffande rörelsefastighet blir föremål för utredning. Det först refererade yrkandet återfinns med utförlig motivering i motionen 1976/77:619, som också behandlas i detta sammanhang. Motionerna har avstyrkts av skatteutskottet. Utskottet erkänner att de nuvarande beskattningsreglerna i vissa fall leder till icke önskvärda prisbildningseffekter men anser att detta får klaras med en skärpt jordförvärvslag. Utskottet har således klart avgränsat sin bedömning till att gälla beskattningen. Det är möjligt att ett fackutskott bör göra det, men detta kan ändå synas anmärkningsvärt eftersom den föreliggande propositionen klart integrerar beskattningen i näringspolitiken. Herr talman! Vi har i detta land en förmögenhetsskatt som utgår efter vissa fastställda grunder. Om den tycker inte alla. Jag kan för egen del gå med dessa t.o.m. så långt att jag kunde säga att den borde avskaffas. Jag skulle kunna göra det under den mycket viktiga förutsättningen att vad som är att betrakta som förmögenhet skapats genom sparande av tidigare inkomstbeskattade pengar. Så är nu inte alltid förhållandet. De förmögenheter som nu finns har i stor utsträckning uppkommit på annat sätt — jag vill dock betona på fullt legalt sätt. De har således vid uppbyggandet undgått beskattning. Då framstår det som fullt rimligt att vi också i fortsättningen har kvar en förmögenhetsskatt. Det blir då i första hand en fråga om vad som är en rimlig avvägning av förmögenhetsskatten dels i förhållande till annan beskattning, dels med hänsyn till beskattningens inverkan på sparande och företagande. Sådana avvägningar har ju skett från tid till annan, och jag förmodar att vi även i fortsättningen måste göra sådana. En annan fråga är om olika förmögenhetsobjekt skall beskattas olika eller om förmögenhetsskatten skall vara neutral. Frågan har sitt alldeles 87 speciella intresse inte minst med anledning av det förslag till lättnader som framläggs i propositionen. Vi har i vår motion sagt att huvudregeln bör vara att all förmögenhet beskattas lika, oavsett om den består av banktillgodohavande, fastighet, rörelse eller någonting annat. Det är i sammanhanget intressant att konstatera att de förmögenheter som är mest utsatta för inflation och dålig värdebeständighet i fortsättningen kommer att vara de högst beskattade. En tredje fråga är om kapitalbeskattningen skall användas som instrument för att stimulera företagsamheten. Vi har visserligen, som påpekats i debatten, redan inslag härav, men frågan aktualiseras naturligtvis ytterligare av de vidare steg på den vägen som nu föreslås i propositionen. Här anmäler vi motionärer tveksamhet till om de som på detta sätt stimuleras mest är de som behöver den hjälpen bäst. Vi frågar oss naturligtvis också om man inte borde avvakta den ytterligare utredning som kommer. Det måste givetvis vara så att problem och svårigheter inom företagsamheten — och de finns — icke står i relation till innehavd förmögenhet. Oftast är det förmodligen tvärtom. För dem som har ett lågt kapitalinnehav ger förslaget inga lättnader alls. Vidare kan sägas att det vid stort eget kapitalinnehav men dålig lönsamhet blir en reducering av kapitalskatten redan genom den nu gällande s.k. 80/85 procentsregeln. Vi motionärer har ändå sagt att vi kan godta detta förslag, men vi anser att det till sina verkningar noga bör följas upp. Om man nu godtar de lättnader som här sker beträffande förmögenhetstillgångar som ligger i vissa slag av fastigheter följer därav rimligen att man också bör se på frågan om en sådan åtgärd leder till från skilda utgångspunkter icke önskvärda effekter, som kanske t.o.m. kan vara till skada för de inom denna företagsamhet verksamma. Detta är en mycket väsentlig fråga. Jag är väl medveten om att det härvidlag finns stora olikheter inom det mycket heterogena område som denna företagsamhet utgör. Avgörande är hur stor del värdebeständig och, skulle jag vilja säga, marknadsattraktiv substans som ingår i fastigheten. Vid stor sådan uppträder, framför allt i inflationstider, långsiktigt starkt negativa effekter. Sådana finns redan, men de förstärks ytterligare med det nu föreliggande förslaget. Detta leder fram till vårt andra utredningskrav, där frågan är om viss avgränsning bör ske beträffande fastighetsinnehav som är starkt efterfrågat ur kapitalplaceringssynpunkt, exempelvis jord och skog. Det har framför allt inom detta område redan med nuvarande skattebestämmelser uppstått ett efterfrågetryck, som fullständigt urbaniserat prisnivån på fastigheter av detta slag. De priser som betalas för dessa objekt står inte i någon som helst rimlig proportion till lönsamheten inom näringen. Det kommer heller aldrig att gå att skapa en sådan lönsamhet att dessa köpeskillingar kan förräntas. Det framgick inte minst vid gårdagens behandling av jordbrukspolitiken. Det finns naturligtvis flera orsaker till dessa överpriser — inte minst inflationen.

De mindre och De köparkategorier som från dessa utgångspunkter uppträder är i första — medelstora hand kapitalstarka personer utanför jordbruket men också och i allt högre — företagens utveckgrad väletablerade jordbrukare, som ökar sitt fastighetsinnehav och beling, m.m. talar ett överpris med precis samma motivering som den först angivna kategorin. Det går naturligtvis att med en skärpt jordförvärvslag hindra en viss del av de utanför jordbruket stående köparna. Men hur hindrar man den andra köparkategorin, som utifrån sin egen förmögenhetsskattesituation betalar överpriser? Det skulle vara intressant att få ett svar på detta. Nu kunde man naturligtvis låta denna sak bero, om inte konsekvenserna vore så förödande, i första hand för de verksamma jordbrukarna —- främst de yngre — men slutligen också för konsumenterna. Ty följderna blir — det har vi redan upplevt i några varv — att taxeringsvärdena stiger med dessa höga köpeskillingar som riktmärke, och därmed drabbas alla jordbrukare av omotiverat hög förmögenhetsskatt. Så småningom kommer naturligtvis dessa höga markvärden också att påverka livsmedelspriserna i landet. Det för mig helt oförklarliga är att ledamöter av denna kammare — också av skatteutskottet — som är väl förtrogna med jordbrukets problem och som med full rätt beklagar den onda cirkel som jordbruket är inne i beträffande förmögenhetsskatten endera inte förstår orsakssammanhanget eller inte vågar ta det steg som här krävs. Jag vill i sammanhanget slutligen framhålla —- bedömt ifrån de rätt goda kontakter jag har med jordbrukare — att fler och fler av de jordbrukare som enträget jobbar på sina gårdar och har dem såsom försörjningsobjekt och därtill den yngre generation som avser att skaffa sig ett jordbruk med samma motivering säger att så här kan vi helt enkelt inte ha det. Jag har här i huvudsak berört jordbruket. Utredningskravet gäller dock allt fastighetsinnehav. En kommande utredning bör emellertid avgöra om det finns skäl för kategorilösningar beroende på att olika slag av fastigheter märkbart skiljer sig vad beträffar värdebeständighet, efterfrågetryck eller andra omständigheter som kan föranleda särlösningar. Herr talman! Denna motion har, som jag redan anfört, inte blivit tillstyrkt av utskottet. Jag är medveten om att det med den blockeringen inte lönar sig att yrka något bifall till motionen. Jag är naturligtvis tacksam för att den ena att-satsen har tagits upp i en reservation av Valter Kristenson. Jag vill dock säga att jag inte godkänner hans motivering, eftersom den är felaktig. Det är inte på det sättet, Valter Kristenson, att de nuvarande beskattningsreglerna är förmånligare för jordbrukare än för andra. När det gäller fastighetsinnehav är reglerna precis likadana för alla. Jag vill således rätta till detta i motiveringen. 89 Med denna anteckning till protokollet, herr talman, vill jag meddela att jag därest det blir en votering kommer att rösta för reservationen

Herr talman! Löntagarorganisationerna har fullt följdriktigt reagerat med förbittring på regeringens förslag om hur de nya utvecklingsfondernas styrelser skall utses. Jag citerar ur uttalandet antaget av LO:s och TCO:s representanter i företagarföreningarnas styrelser, vilket finns i näringsutskottets betänkande på s. 9: ”Förslaget om att landstingen bör beakta att behovet av erfarenhet från arbetsmarknaden blir tillgodosett i fondstyrelserna är av ringa värde. Det värdefulla i en direkt facklig representation är att organisationen kan användas för att kanalisera det kunnande och den erfarenhet som de anställda representerar. Vidare är det en stor tillgång att vi som fackliga företrädare i föreningarna genom våra organisationer har möjlighet att skaffa oss information och utbyta erfarenheter från olika delar av landet. Den av industriministern föreslagna beredningsgruppen blir i praktiken ett slags referensgrupp utan beslutskompetens. Vi ifrågasätter starkt den formen av representation och finner förslaget utmanande. Vi kräver att de fackliga organisationernas nomineringsrätt till företagareföreningarnas styrelser bibehålles vid den omorganisation av föreningarna som förestår.” Man kan konstatera hur rätt TCO och LO åter har när de fastslår att den nuvarande regeringen gärna vill hålla löntagarorganisationerna i handen när det blåser emot, men annars inte. Regeringen visar en aningslöshet utan like, och utskottets majoritet traskar lika troskyldigt med när den förutsätter att länets arbetstagare och småföretagare kommer att ingå trots att intresseorganisationerna inte får formell nomineringsrätt. Samma borgerliga regering och samma borgerliga majoritet i riksdagen förutsatte detsamma när det gällde att utse länsstyrelser. Det är vanligt att erfarenheten får leda människor, men så är icke fallet med den borgerliga regeringen och utskottsmajoriteten. Det hade varit en enkel åtgärd att undersöka hur valen till länsstyrelser hade slagit när det gäller TCO:s tidigare representanter. Det framgår av den socialdemokratiska reservationen att av tidigare fjorton ledamöter i länsstyrelserna blev bara fem återvalda. I mitt hemlän, Gävleborgs län, finns en av dessa fjorton som inte kom med. Det blev i stället en tungt belastad politiker som fick ännu ett uppdrag, och den aktive TCO-aren fick stanna hemma. Fackligt aktiva TCO-are har stor erfarenhet i näringspolitiska frågor, och därför ser vi det som en brist att samhället inte tillgodogör sig den erfarenheten i dessa styrelser. Detta gäller oavsett vilken politisk uppfattning TCO-representanten i andra sammanhang företräder. Den socialdemokratiska TCO-gruppen, som verkat i riksdagen sedan valet 1976, beklagar djupt regeringens och utskottsmajoritetens bristande intresse för de fackliga organisationernas möjligheter att tillföra dessa Nr 56 styrelser vidgad erfarenhet. Vi gör det så mycket mera som samma regering med jämna mellanrum pläderar för ett vidgat samarbete mellan alla parter för att klara landet över de ekonomiska svårigheterna. Här finns tillfälle att visa prov på detta samarbete, vilket också några folkparti — De mindre och och moderatledamöter med Sven G. Andersson och Tage Magnusson medelstora i spetsen tydligen avser att göra, eftersom de har motion i ärendet. Det — företagens utveckvittnar ju om att det även i det borgerliga lägret finns folk som begriper = ling, m.m. betydelsen av att ha TCO-are med i dessa sammanhang. Herr talman! Som företrädare för den socialdemokratiska TCO-gruppen i riksdagen ber jag att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Några frågor behandlas i lagutskottets betänkande nr 8 utan att ingå bland de förslag till förbättringar av småföretagens villkor som regeringen har lagt fram. Jag vill ta upp två sådana frågor som det inte har uppnåtts enighet om i utskottet. Den ena frågan är vilken personkrets låneförbudet skall gälla — Lennart Andersson har behandlat den socialdemokratiska reservationen därvidlag. När låneförbudet infördes 1973 beslöts det att förutom bolaget närstående personer skulle låneförbudet gälla vederbörandes make/maka, syskon, svågrar, barn och föräldrar. Samboende under äktenskapsliknande former inkluderades däremot inte, vilket föranledde riksdagen 1973 att på lagutskottets förslag ge Kungl. Maj:t till känna att man i det fortsatta arbetet borde pröva frågan om en utvidgning av låneförbudet till att gälla även samboende. Då uppstår frågan vilka som skall räknas som samboende. Lagutskottet framhöll 1973 att utgångspunkten härvidlag borde vara att anknyta till det skattemässiga familjebegreppet, vilket omfattar samboende som är eller har varit gifta med varandra eller som har eller har haft gemensamma barn. Skulle låneförbudet gälla alla former av äktenskapsliknande samlevnad, skulle det vara svårt att finna enkelt konstaterbara kriterier för samboende, och långivande bolag skulle tvingas göra långtgående efterforskningar i presumtiva låntagares personliga förhållanden. I den proposition som nu behandlas föreslås den ändring som riksdagen uttalade sig för 1973. Trots att regeringen — i motsats till den tidigare regeringen — tillgodosett riksdagens enhälliga uttalande från 1973 har lagutskottets socialdemokratiska ledamöter i motionen 191 framhållit att H Nr 56 begränsningen är för snäv. I reservation nr 1, som Lennart Andersson Lördagen den talat för, vill man ha ett tillkännagivande för regeringen. Vi i majoriteten 17 december 1977 2nSer inte att riksdagen nu bör göra något särskilt uttalande i frågan.

Enligt aktiebo De moderata motionärerna och reservanterna anser det däremot lämpligt att tillåta en emission, som med högst 20 26 understiger det nominella värdet. Det skulle vara en viss hjälp för företag vilkas aktiers kursvärde ligger mellan 80 och 100 26 av det nominella värdet. Motsvarande krav framfördes från moderat håll 1975, och då liksom nu avvisades förslaget av oss andra. Anledningen var och är bl.a. att förbudet mot emission till underkurs har uppställts till skydd för borgenärerna, de anställda och aktieägarna i syfte att säkerställa att bolaget vid en emission verkligen tillförs reella tillgångar som minst uppgår till aktiekapitalets ökning. Företagskonsolideringskraven bör lösas på andra sätt än genom att man medger emission till underkurs. I propositionen framhålls med anledning av en skrivelse från Industriförbundet och andra organisationer att frågan om eventuell emission till underkurs får prövas i annat sammanhang. Med hänsyn till detta uttalande och de många problem som en sådan möjlighet skulle leda till har vi i utskottsmajoriteten avstyrkt motionen och därmed också avstyrkt de krav som framförs i reservationen 3. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Martin Olsson och jag är överens på en del punkter. Bl. a. är vi överens om att det måste finnas bestämmelser om låneförbud. Likaså är vi ense om att de hittills gällande reglerna om personkretsen behöver kompletteras med det förslag som finns i dagens proposition, där man tillför det s.k. skatterättsliga familjebegreppet. Men det är lätt att konstatera att ganska många människor då faller utanför personkretsen. Vi har t.ex. alla som är samlevande utan att ha barn tillsammans och alla som sammanlever utan att ha varit gifta tidigare. Många av dessa människor kan vara aktieägare i olika bolag. De kan också vara styrelseledamöter. En del kan t.o.m. vara verkställande direktörer i olika bolag. Då skulle de alltså inte innefattas i personkretsen för låneförbudet. Vi har ansett att vi behöver aktualisera den 922 frågan redan nu för att den skall kunna föras fram till riksdagen när en del utredningar är klara och vi kan få mera bestämda kriterier för Nr 56 vilka människor som bör omfattas av låneförbudsbestämmelserna. Detta vill nu inte Martin Olsson och hans partivänner vara med om. Men jag har inte hört någon motivering från Martin Olsson varför han anser att man inte kan aktualisera frågan redan i dag. Varför måste den avslutas De mindre och nu och kanske, eventuellt, någon gång i framtiden aktualiseras? medelstora Det skulle vara intressant att få höra en motivering för detta. företagens utveckling, m.m.
Herr talman! Jag framhöll i mitt anförande, och det framgår också av utskottsbetänkandet, att det är svårt att finna godtagbara kriterier för att avgränsa den grupp som det här skall gälla, om man inte skall följa något annat än det skattemässiga begreppet. Det var också utskottet helt ense om 1973, när vi gjorde ett uttalande som tillkännagavs för Kungl. Maj:t. Vi finner att det nu inte föreligger anledning att göra ett nytt uttalande, eftersom det ännu inte har framkommit något nytt som visar att vi har andra kriterier. I den socialdemokratiska motionen hänvisas till familjelagssakkunnigas arbete. Ja, jag är själv ledamot där, men jag måste säga att jag inte kan förutskicka att vi kommer att presentera någon patentlösning på denna fråga. Att många människor kommer att beröras av detta problem är uppenbart. Jag kan upplysa om att av alla sammanboende i vårt land är vart sjunde par sammanboende utan att vara gifta. Men jag anser att riksdagen skall göra uttalanden endast när man vet säkert att det finns möjligheter att lösa ett problem och när man vet ungefär hur man vill lösa det. Om det på lång sikt uppstår andra sammanboendeformer som på ett enkelt sätt kan fastslås av de kontrollerande myndigheterna, så är det givet att lagstiftningen kan komma att ändras på denna liksom på andra punkter. Men det vore fel av riksdagen att göra något uttalande, när vi inte vet mer i denna fråga.
Herr talman! De siffror som Martin Olsson själv anför på hur många människor som sammanbor utan att vara gifta med varandra stärker ju kravet på att denna fråga framdeles ses över. I vår reservation har vi också sagt att vi i nuläget accepterar propositionen, men att vi senare vill ha en översyn. Jag tyckte att jag i Martin Olssons inlägg kunde ana att han nu har en mera positiv inställning till att vi i framtiden verkligen måste göra en översyn när det gäller personkretsen. Men då hade det varit bättre om Martin Olsson redan i dag kunnat gå en bit längre, för då hade vi kunnat göra ett tillkännagivande.
Herr talman! Jag vill bara säga till Lennart Andersson att den nuvarande regeringen nu har förverkligat vad riksdagen uttalade år 1973. Det gjorde 93 däremot inte den tidigare regeringen som 1975 lade fram förslaget om en ny aktiebolagslag. Därför tycker jag att Lennart Andersson har all anledning att vara glad över det regeringsförslag som nu framlagts.

Herr talman! Jag tänker i mitt anförande bara ta upp en detalj, nämligen frågan om lokala investmentbolags lokalisering, i det paket av förslag i propositionen nr 40 som vi nu behandlar och som vi hoppas i väsentlig grad kommer att underlätta de mindre och medelstora företagens verksamhet. Den allmänna inställningen i propositionen är den att småföretagen är en omistlig del av vårt näringsliv. Befintliga företag måste ges goda utvecklingsmöjligheter, och nyetablering måste stimuleras. Det är därför bra att Svenska Industrietablerings AB ges, som föreslås i propositionen, ökade möjligheter att främja nyetablering. Det är också bra att man försöksvis låter SVETAB organisera några helägda investmentbolag för främjandet av nyetableringsverksamhet. Jag gör inga invändningar, herr talman, mot det föreliggande förslaget, men det finns, vilket också framgår av en rad motioner, flera områden i vårt land där behovet av nyetableringar när det gäller småföretag är utomordentligt stor. Ett sådant område är just Södra Älvsborg. Det är som kammarens ledamöter mycket väl vet ett område med ett ganska stort antal mindre företag, varav huvuddelen inom tekobranschen. Det är bara det att många av dessa företag i dag riskerar att slås ut till följd av den mycket betydande krympning som äger rum inom tekoindustrin. Enbart för Borås kommuns vidkommande rör det sig om en förlust på mer än 1 000 arbetstillfällen per år, räknat från år 1970. I dag uppgår utslagningen till ca fyra företag per dag. Om inte en hel bygd successivt skall utarmas när det gäller sysselsättningstillfällen behövs det särskilda nyetableringsinsatser.

Vi får senare tillfälle att diskutera tekoindustrins framtid, men att nya arbetstillfällen är nödvändiga inom området som ersättning för dem som förlorats kan det inte råda något tvivel om. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 147.

Herr talman! I propositionen 1977/78:40 har föreslagits att två regionala investmentbolag inrättas, båda helägda av SVETAB. Investmentbolagens insatser bör enligt propositionen koncentreras till två geografiska regioner, nämligen Värmland-Bergslagen resp. mellersta Norrland. Frågan om till vilken ort bolagen skall lokaliseras berörs inte i propositionen. Detta har föranlett en rad motioner med förslag om lokaliseringsorter. I motionen 152 har vi motionärer anfört att vi finner förslaget intressant och ser det som ett värdefullt komplement till den övriga regionalpolitiska verksamheten. Vidare har vi i motionen framhållit att det när nu särskilda bolag inrättas i syfte att skapa ökad sysselsättning också är önskvärt att de lokaliseras till områden där behovet av deras insatser är störst. Därför har vi föreslagit att ett av investmentbolagen lokaliseras till Norrlands inland, förslagsvis Östersund. I motionen 158 har man varit mera konkret och direkt föreslagit Östersund. Näringsutskottet har utan närmare motivering anfört att riksdagen inte bör uttala sig i lokaliseringsfrågan. Utskottet avstyrker därmed motionerna. Vi motionärer får väl använda bevingade ord och utbrista: I herremän resen icke så fort, vad I skolen göra är redan gjort! Under den gångna veckan har nämligen SVETAB sänt ut broschyrer, där man presenterar sig som ”SVETAB Regionalinvest i Sundsvall AB, Box 333, 85105 Sundsvall” och ”SVETAB Regionalinvest i Örebro AB, Box 127, 701 03 Örebro”. Broschyren är mycket väl utarbetad och instruktiv. Jag finner det anmärkningsvärt att SVETAB på detta sätt föregriper riksdagens prövning av regeringens proposition. Det visar en uppenbar nonchalans mot riksdagen och demokratin. Industriministern framhöll tidigare i dag att vi inte i kammaren kan ifrågasätta vårt demokratiska system och dess kompetens. Men, herr industriminister, om man i statliga bolag fattar beslut i frågor som är föremål för riksdagens prövning redan innan riksdagen fattat beslut, måste jag tyvärr sätta ett frågetecken för vårt demokratiska system. Industriministern är inte närvarande i kammaren, vilket jag tycker är beklagligt. Det finns nämligen anledning att till honom ställa följande frågor: Har regeringen redan fattat beslut om orterna till vilka de regionala investmentbolagen skall lokaliseras? Eller har regeringen till SVETAB lämnat över beslutsrätten i denna fråga? Slutligen: Tycker industriministern att det rimmar med god demokratisk sed, att man på detta sätt går ut och fattar beslut i en fråga som inte hunnit avgöras av riksdagen? Var än beslutet har fattats, så visar det en uppenbar nonchalans mot riksdagen. För även om utskottet har tillstyrkt regeringens förslag, dröjer det ännu en stund innan riksdagen har fattat beslut. Herr talman! Jag är medveten om att förutsättningarna att vinna framgång genom att yrka bifall till en motion, som enhälligt har avstyrkts av ett utskott, är utomordentligt små. Men med hänvisning till frågans handläggning utanför detta hus tar jag mig ändå friheten att yrka bifall till motionen 152. Eftersom förslaget i motionen sammanfaller med förslaget i motionen 158, yrkar jag även bifall till denna.

Herr talman! Jag har funnit anledning begära ordet på grund av vissa delar av näringsutskottets betänkande 1977/78:34. Det gäller bl.a. utskottets utlåtande över motionen 149. I motion 149 har jag tillsammans med övriga s-ledamöter från Värmland framhållit angelägenheten av att det av regeringen föreslagna investmentbolaget för Värmland-Bergslagen lokaliseras till Karlstad. I motionen har vi anfört en rad skäl för att välja Karlstad och Värmland som lokaliseringsort. Men efter att ha lyssnat till Sven Lindbergs anförande förstår såväl jag som mina medmotionärer att vi är överkörda i den här frågan. Sven Lindberg har berättat för kammarens ledamöter att SVETAB redan beslutat var investmentbolagen skall förläggas. Således har man bestämt sig redan innan riksdagen fått ta ställning till frågan. Detta är, som Sven Lindberg sade en oerhörd nonchalans från SVETAB:s och regeringens sida. Här bestämmer byråkrater ensamma i frågor som berör de aktuella länen utan att länens myndigheter, deras företag eller organisationer har fått yttra sig. Det inträffade är ett klart bevis på att byråkratin har förstärkts sedan vi fick en borgerlig regering. Herr talman! Jag accepterar inte att regeringen betraktar riksdagens ledamöter som en samling nickedockor, som inte skall ha något inflytande över frågor av så angelägen och viktig natur som frågan om lokaliseringsort för exempelvis investmentbolagen är. Herr talman! Vi närmar oss juletider, och då brukar man dela ut julklappar. Det är bara att konstatera att genom att SVETAB, tydligen med regeringens benägna bistånd, redan beslutat om investmentbolagens 1okalisering så har man i stället för julklapp delat ut en ordentlig örfil till hela Värmland och alla som är beroende av detta läns framtid. Jag instämmer i de motiveringar som Sven Lindberg hade för bifall till sitt motionsyrkande och yrkar bifall till min motion 149. Herr talman! Den andra del av näringsutskottets betänkande 34 som jag vill beröra gäller representationen i de framtida regionala utvecklingsfonderna. Jag har själv suttit som facklig representant i en företagarförenings styrelse i flera år, och dessutom har jag varit LO:s representant i den centrala organisationen Företagareföreningarnas förbund. Jag kan, som många andra som yttrat sig här i debatten, bara uttrycka mig positivt om att det funnits representanter för arbetsmarknadens organisationer i företagarföreningarnas styrelser. Detta har bl.a. gett oss, som fackliga ledamöter, närkontakt med de mindre och medelstora företagens problem, och jag vill även framhålla att vi från fackligt håll satt lika stort värde på att arbetsgivarsidan varit representerad som på att vi själva fått möjlighet att delta. Vi tror att alla som följt företagarföreningarnas verksamhet under de senaste åren instämmer i att verksamheten förts Nr 56 framåt just beroende på att arbetsmarknadens parter fått vara representerade. I utskottsbetänkandet refereras, som Åke Gillström sade, ett gemensamt uttalande av LO och TCO om att de vill ha fortsatt rätt att själva — De mindre och utse styrelserepresentanter i utvecklingsfonderna. Jag var med när det — medelstora uttalandet antogs, och jag kan upplysa kammaren om att under två dagars = företagens utveckkonferens om småföretagspropositionen var representationsrätten huvud = ling, m.m. frågan. Utöver uttalandet från LO och TCO har regeringen fått skrivelser från arbetsgivarsidans organisationer med samma krav. Således är båda sidor på arbetsmarknaden överens om att man vill ha en fortsatt rätt att nominera till de regionala utvecklingsfondernas styrelser. LO och TCO är nu tveksamma till om de skall ställa upp i de beredningsgrupper som i propositionen föreslås skall inrättas vid sidan av fondstyrelserna. Om de inte får nomineringsrätt till utvecklingsfondernas styrelser tycker de att de inte heller har någonting att göra i beredningsgrupperna. Det skulle vara olyckligt om beslutet här i dag får de konsekvenser som regeringens förslag i fråga om representation i fondstyrelserna innebär. Detta skulle kunna innebära att de regionala utvecklingsfonderna förlorar den nödvändiga kompetens som en fastställd representationsrätt i fondstyrelserna för arbetsmarknadens parter utgör. Herr talman! Partipiskorna inom det borgerliga blocket har säkerligen klatschat hårt sedan det blev känt att det förelåg även borgerliga motioner om nomineringsrätt för arbetsmarknadens organisationer till de regionala utvecklingsfondernas styrelser. Jag hoppas dock att piskrappen inte har skadat de borgerliga ledamöternas tankeförmåga så att de är beredda att bifalla regeringens och utskottsmajoritetens förslag om representationsregler, ty detta skulle vara till skada både för småföretagen och för de regionala utvecklingsfondernas framtida arbete. Jag vill på riksdagens LO-grupps vägnar uttrycka mitt missnöje med innehållet i propositionen. Om kammaren beslutar att följa regeringens och utskottets förslag skulle det innebära en örfil i stället för en julklapp till den fackliga rörelsen. Det är inte första gången den fackliga rörelsen får örfilar av den här regeringen — det har man fått tidigare, exempelvis när det gällde representationen i länsstyrelsen. Men vi kommer att fortsätta strida för vår rätt till representation i såväl dessa organ som övriga samhällsorgan — det kan alla vara övertygade om. Herr talman! Jag vill yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer i samtliga de betänkanden som nu behandlas.

Herr talman! Jag vill med anledning av proposition nr 40 och näringsutskottets betänkande nr 34 ta kammarens tid i anspråk och kommentera förslaget om att inom SVETAB försöksvis lokalisera ett invest 97 mentbolag till Värmland-Bergslagenregionen. Med tanke på de stora sysselsättningsproblem som föreligger i hela området och i synnerhet i Värmland är det mycket värdefullt att investmentbolaget lokaliseras dit. I flera motioner har förslag förts fram att man bör lokalisera bolaget till Karlstad. Utskottet avstyrker dock motionerna med motiveringen att riksdagen inte bör uttala sig i fråga om lämplig lokaliseringsort. Då utskottet är enhälligt i sitt ställningstagande i denna fråga borde jag inte yrka bifall till motion nr 154, men med hänsyn till vad Sven Lindberg kunde konstatera angående lokaliseringen yrkar jag ändå bifall till motionen. Och jag vill framhålla följande viktiga motiv för våra förslag i motionen. Det är viktigt att de intentioner som ligger bakom bildandet av ett statligt regionalt investmentbolag i Värmland-Bergslagen fullföljs genom att bolaget lokaliseras där behovet av bolagets insatser är störst. Enligt vår mening finns det starka argument som talar för en lokalisering till Karlstad. Den strukturomvandling som förestår inom stålindustrin riskerar att drabba Värmlands län hårdare än någon annan del av regionen. Ensidigheten i näringslivet och beroendet av ett bolag i flera värmländska kommuner, t.ex. Storfors, Hagfors och Munkfors, hör till de mest uttalade i riket. Flertalet av de orter i länet som är allvarligt hotade av situationen inom stålindustrin ligger vidare på längre pendlingsavstånd än normalt från andra orter i länet med mer differentierat näringsliv. Behovet av nyetableringar inom stora delar av Värmlands län är härigenom utomordentligt stort. Enligt vår mening ger också en lokalisering till Karlstad de bästa förutsättningarna för ett sådant samarbete som förutsätts i propositionen med de större företag i regionen som kan sägas ha ett långsiktigt sysselsättningsansvar i den region inom vilken de arbetar. Uddeholmsbolaget, som är den dominerande industriarbetsgivaren i flera värmländska kommuner och som arbetar med betydande svårigheter, där genomgripande strukturförändringar inte kan uteslutas, har redovisat ett positivt intresse för den typ av verksamhet som det planerade investmentbolaget skall bedriva. Uddeholms AB har arbetat aktivt för bildandet av ett investmentbolag med anknytning till länet och även engagerat sig i ett samarbete med länets företagarförening som syftar till att öka och underlätta etableringen av industriföretag. Kommunikationerna är av grundläggande betydelse för investmentbolagets möjligheter att fungera effektivt. För Karlstads del gäller därvid att kommunikationerna är väl utvecklade med såväl Värmlands län som med regionen i övrigt och med yttervärlden. Reguljära flygförbindelser gör att Falun Stockholm, Falun/Borlänge, Göteborg och Oslo. Närheten till den expanderande norska marknaden torde härvid vara av särskilt intresse. Nr 56 En lokalisering till Karlstad ger vidare möjlighet till samarbete med verksamheten vid högskolan i Karlstad och rikssågverksskolan i Skoghall. Rikssågverksskolan startar sin verksamhet i full skala och på flera olika nivåer vid årsskiftet 1977-1978 och har föregåtts av betydande inves — De mindre och teringar i byggnader och maskiner. medelstora Herr talman! Även om utskottet inte har föreslagit bifall till vår motion = företagens utveckså hoppas jag alltså att fördelarna med en lokalisering till Karlstad är — ling, m.m. så uppenbara att detta har en inverkan på de beslutande instanserna i denna fråga, trots att det enligt Sven Lindberg redan har beslutats att man skall förlägga bolaget till Örebro.

Herr talman! Efter att ha lyssnat på debatten här en stund har jag konstaterat att jag förmodligen har hamnat inom fel ämnesområde. Men jag hoppas ändå att jag med några få ord skall kunna ta upp skattefrågorna på nytt. Det regeringsförslag som behandlas i betänkande nr 19 från skatteutskottet betraktar jag som ett viktigt steg på vägen mot ett rimligare system när det gäller beskattning av arbetande kapital. I proposition 1977/78:40 läggs bl.a. fram förslag om viss lindring av beskattningen av förmögenhet, nedlagd i ett småföretags rörelse, jordbruk eller skogsbruk. Det föreslås att reduktion skall få göras av substansvärde enligt särskilda regler. Till dessa regler är fogad en särskild spärregel, innebärande att reduktionen inte får leda till att företagens värde bestäms till lägre belopp än som motsvarar taxeringsvärdet av fastigheter som ingår i förvärvskällan, minskat med de skulder som efter proportionell fördelning belöper på dessa fastigheter. Spärreglerna omfattar dock inte ekonomibyggnader i jordbruk eller byggnader som används i rörelse. I propositionen förutskickas att kapitalskatteproblemen och andra närliggande frågor skall utredas ytterligare. Herr talman! Jag vill ta fasta på det sistnämnda och erinra om att ett av motiven till den nu föreslagna spärregelns införande, bl.a. i vad avser jordbruksfastigheter, är att förhindra befarad spekulation med sådana fastigheter. Jag är den förste att erkänna att det inte minst ur allmän jordbrukspolitisk synpunkt är viktigt att så kan ske. Emellertid får inte denna ambition leda till att de jordbrukare — och de är trots allt det stora flertalet — som avser att i framtiden bebo och bruka sina fastigheter kommer i en oförmånlig ställning i kapitalbeskattningshänseende. En sådan grupp är de ägare av familjeföretag och rörelser där beskattning sker enligt den s.k. 80/85-procentsregeln. De nu föreslagna reglerna ger i dessa fall ingen eller endast mycket ringa lindring i kapitalbeskattningen. Jag finner det angeläget att även de företagare som här avses på ett rättvist sätt skall kunna komma i åtnjutande av lindring i beskattningen av det i företaget arbetande kapitalet. Detta är viktigt om dessa företag skall kunna fortleva och i framtiden erbjuda arbetstillfällen och även 99 beskattningsunderlag. Skulle motsatsen ske, ökar snabbt risken för att allt färre företag av den typ som här avses kan fortleva. Min förhoppning är — och det vill jag speciellt betona — att det fortlöpande arbetet sker skyndsamt i dessa frågor, så att beslut om en rättvis och ändamålsenlig beskattning av arbetande kapital snart kan fattas.

Herr talman! Gävleborgs län har hög arbetslöshet. Den officiella siffran är ca 4 96, men man räknar med att det totala antalet utslagna kommer upp till siffran 18 96. Länet har på ett flertal platser stor industrigleshet. En stor andel av företagen är legoföretag, som för att kunna utveckla sina egna produkter behöver företagarföreningens hjälp. Men då behövs självfallet mer lånemedel.

Utskottet förutsätter att faktorer av det slag som jag nämnt i motionen kommer att övervägas när det är fråga om fördelning av nytillkommande medel på de olika stiftelserna. Man får förutsätta att stiftelserna, som skall förvalta utvecklingsfonderna, ges en sammansättning där staten måste ges rätt att utse en majoritet av ledamöterna. De fackliga organisationerna och näringslivsorganisationerna måste genom egen nomineringsrätt garanteras representation utan att behöva uppge sin partipolitiska neutralitet. I propositionen förutsätts även välplanerade utbildningsinsatser ge näringsliv och samhälle en god avkastning i form av konkurrenskraftiga företag. SIFU:s huvudmannaskap överförs till stiftelsernas organisation. Utvecklingsfondernas företagsserviceverksamhet innehåller i sin utvecklade funktion omfattande företagsledarutbildning. 1. Gävleborgs läns naturliga förutsättningar för en utbildningsverksamhet kan motiveras av närheten till större utbildningscentra. 2. Gävle har bra och nära förbindelser till utbildningsoch kursutvecklingscentra i Uppsala och Stockholm. 3. Gävle/Sandvikens högskola har t.ex. utbildning i företagsekonomi, och ambitioner finns att specialinrikta denna liksom att ta upp kurser i övrigt mot sektorn småföretagsekonomi, internationell marknadsföring och export. 4. Handelskammaren, med Gävleborgs, Uppsala och Kopparbergs län som upptagningsområde, har sitt säte i Gävle. Gävle som utbildningsort är mycket fördelaktigt för såväl Västernorrland som Uppland ur kommunikationssynpunkt. Utskottet säger att de skäl för en lokalisering till Gävle som motio närerna anger har varit kända för regeringen när propositionen utarbetades Nr 56 — men var inte detta synnerligen starka skäl för att tillstyrka motionerna i denna del? Hur och var man än bor i Gävleborgs län bor man fel för att få del av skivorna i statens kaka! SVETAB med sina två investmentbolag kommer enligt propositionen att förläggas till Värmland De mindre och Bergslagen resp. mellersta Norrland. medelstora Vi har i vår motion hemställt att det inre stödområdet i Gävleborgs = företagens utvecklän skall innefattas i mellersta Norrlands region beträffande SVETAB:s = ling, m.m. nyetableringsfrämjande insatser. Även på denna punkt avstyrker utskottet motionen och då med hänvisning till att det inte finns anledning för riksdagen att detaljreglera den tillämnade försöksverksamheten. Herr talman! På denna punkt tänker jag återkomma vid ett annat tillfälle, men beträffande företagsutbildningsverksamheten yrkar jag bifall till min motion i denna del. Det innebär också ett bifall till Johan A. Olssons motion med samma yrkande.

Herr talman! Jag kan inte avstå från att utnyttja ett för mig så unikt tillfälle som detta att få yttra mig i en fråga vars utveckling jag följt med stort intresse under många år. Att den sista dagen av en sex veckors session som suppleant i riksdagen få vara med om att behandla propositionen om åtgärder för de mindre och medelstora företagens utveckling betraktar jag som en höjdpunkt på en även i övrigt intressant tid. Efter att dessutom i drygt 30 år ha varit småföretagare och levt med egna och andras problem som sådan, tycker jag mig ha en viss rätt att yttra mig i det här ärendet. Men det är ingen tvekan om att efter en så lång debatt som denna kommer mycket av det jag har att säga att bli ett eko av vad som tidigare sagts, men det blir i så fall ett eko ifrån fältet — och om mitt inlägg här blir det sista i denna debatt, så kan ett sådant eko möjligen vara en lämplig avslutning. Det viktigaste jag har att säga är först och främst att vi i småföretagsamheten är glada över den här propositionen. Det är givet att det kan finnas vissa skönhetsfläckar i den, men jag vill inte dröja vid dem, utan jag är i stället angelägen att betona det psykologiska värde som för oss finns i denna proposition. Trots att de små och medelstora företagen alltid utgjort en stor del av vårt näringsliv och att de är dess ursprung och upphov har de under lång tid betraktats utan särskilt stor respekt eller förståelse för deras speciella problem. Näringspolitiska åtgärder har oftast varit skräddarsydda för de stora företagen. Utveckling och trygghet har sagts ligga hos den typen av företag. 101 Nu får de små och medelstora företagen sin dokumenterade rehabilitering. Det gläder mig att hitta stöd för detta även i inledningen till de socialdemokratiska motionerna. Det är bara synd att man i de senare raserar det goda intrycket genom att yrka avslag på viktiga avsnitt i propositionen. Sammantaget kompletterar de i propositionen föreslagna åtgärderna varandra så att de bildar en plattform, från vilken de små och medelstora företagen med större säkerhet kan uppfylla berättigade krav på både ekonomisk stabilitet och bra arbetsmiljö till fromma för sysselsättning och trygghet. Detta måste, som jag upplever det, betyda minst lika mycket som ett moraliskt stöd som det materiellt bättre utgångsläget kommer att innebära. Att starta som småföretagare och fortsättningsvis satsa på utveckling och investeringar kräver i första hand mod, men också uthållighet, beredvillighet till stor arbetsinsats, praktiskt handlag, gott räknehuvud och psykologisk blick — för att nämna några egenskaper. ”Is i magen” hör också till nödvändigheten. Svårigheter och motgångar kan man aldrig undgå i någon verksamhet, allra minst som småföretagare. Och när de kommer är han eller hon nästan alltid ensam om att bära dem. Det är därför jag skulle vilja trycka alldeles särskilt på en effekt som förhoppningsvis blir resultatet av föreliggande förslag. Det är utomordentligt bra med kreditmöjligheter, med säkrande av arbetande kapital och med exportkrediter, men det är minst lika viktigt med den serviceoch rådgivningsverksamhet som skall förstärkas. Detta gäller särskilt för de minsta företagen, som kanske inte fullt ut kan utnyttja andra delar av de i propositionen föreslagna åtgärderna. Serviceoch rådgivningsverksamhetens värde kommer att bero på hur den kan utnyttjas, och detta i sin tur på hur den bjuds ut, genomförs och följs upp och framför allt med vilken snabbhet det kan ske. Stort ansvar kommer alltså att vila på de regionala utvecklingsfondernas styrelser och kanske framför allt på den tjänstemannakår som skall administrera verksamheten. Detta är ingen anmärkning mot det sätt på vilket man nu i företagarföreningarna fullgör sin uppgift, men det är ett definitivt välkomnande av ökade resurser och den styrka som ligger i samordningen av detta paket. Jag tror att överflyttningen till regionalt plan kommer att få en effekt i det här sammanhanget. En nära överblick, möjlighet till grundad personkännedom och ansvar för den egna regionen som bakgrund för större handlingsfrihet och ett politiskt förtroendemannaansvar är bra utgångspunkter för ett gott arbete i utvecklingsfonderna. I mitt eget län, Södermanland, och min egen kommun, Flen, är sysselsättningsläget sådant att vi måste vara angelägna om varje möjlighet att skapa arbetstillfällen liksom att slå vakt om dem vi har. Sörmland kan komma att drabbas av strukturförändringarna inom stålindustrin, även om vi samfällt från Sörmlandsbänken har gjort vad vi har kunnat för verksamheten vid Nyby. I Flens kommun lever vi fortfarande med osäkerheten kring AB Järnförädling i Hälleforsnäs. Om vi i vår kommun = Nr 56 inte haft våra små och medelstora företag skulle vår situation ha varit Lördagen den katastrofal. Den är tillräckligt allvarlig ändå. 17 december 1977 Länet i övrigt befinner sig i ungefär samma situation. För att få den blandade arbetsmarknad som är en säkrare grund för sysselsättningen De mindre och än den som dominerande storföretag kan ge behöver vi kompletteringsmedelstora industrier, nyetableringar och förstärkning av de företag vi har. Vi lär — företagens utveckinte vara ensamma i landet om dessa behov. Det är därför det känns ling, m.m. så angeläget att yrka bifall till förslagen i propositionen och vad utskotten hemställer. Till sist några ord som förhoppningsvis borde nå utanför denna kammare, eftersom de riktar sig till mottagarna av de åtgärder som här skall beslutas. De små och medelstora företagen får härmed förbättrade arbetsförhållanden i olika avseenden, till fromma för dem som arbetar i företagen, oavsett i vilken funktion det sker. Min adress är naturligtvis i första hand till de ansvariga. Det beslut vi nu förhoppningsvis skall fatta förpliktar. Jag vet att det finns både vilja och kraft i denna del av vårt näringsliv, och jag är övertygad om att det finns latenta möjligheter som kan utvecklas och bli betydelsefulla för vårt land i dess nuvarande situation. De konkreta åtgärder som här bjuds måste vi ge tillbaka i form av utvecklingsvilja och framåtanda.

Herr talman! Låt mig börja med att framhålla att jag kanske inte finner kammarens arbetsmetodik särskilt rationell, när vi nu först sent på efter middagen skall återuppta den överläggning om socialförsäkringsutskot Nr 56 tets betänkande nr 15 som avbröts vid midnatt. Den ganska långa de Lördagen den | batten i går om detta betänkande gällde huvudsakligen omfattningen 17 december 1977 av lekmannainflytandet i de föreslagna försäkringsrätterna och lokaliseringen av dessa. Mitt anförande kommer att skilja sig från de tidigare = Inrättande av | därför att jag ifrågasätter inrättandet av dessa försäkringsrätter. regionala försäk Först vill jag emellertid säga att mot förslaget om inrättande av en = ringsrätter | mellaninstans för besvärsprövningen av socialförsäkringsmål finns inget att invända. Det är bl.a. från rättssäkerhetssynpunkt tvärtom positivt | att den nuvarande modellen, där en administrativ myndighet — riksförsäkringsverket — verkar både som besvärsinstans och som tillsyns | myndighet, upphör. Det är uppenbarligen erforderligt med en instans, en domstol, för överprövning av sådana ärenden som handläggs av försäkringskassorna. Denna domstols beslut kan i sin tur prövas av försäkringsöverdomstolen. Jag är emellertid inte övertygad om att vare sig departementschefen eller utskottet har hittat rätt väg när det gäller utformningen av den nya besvärsorganisationen. Förslaget om försäkringsrätter innebär att det skall inrättas tre nya specialdomstolar. Utredningen angående ”översyn av besvärsorganisationen inom socialförsäkringen m.m.”, vilken ligger till grund för propositionen, har inte behandlat möjligheten att anknyta den nya instansen till den redan befintliga domstolsorganisationen. Den frågan har emellertid tagits upp av ett antal remissorgan. Det är väl klart att här är fråga om mål av sådan karaktär att de inte hör hemma hos de allmänna domstolarna, men mycket talar för att de kan och bör handläggas av de allmänna förvaltningsdomstolarna. Vissa av remissinstanserna diskuterar om man kan anknyta besvärsprövningen till länsrätterna eller till kammarrätterna. För min del anser jag att starka skäl talar för en anknytning till kammarrätterna, och det är den uppfattningen jag vill utveckla något. Föredragande departementschefen tar i propositionen 20 upp ett resonemang om en anknytning till i första hand kammarrätterna. Såvitt jag kan se är det egentligen ett enda skäl som gör att han avvisar kammarrättsalternativet, nämligen kammarrätternas stora målbalans och hårda belastning genom rådande måltillströmning. Departementschefen säger att om socialförsäkringsmålen fördes till kammarrätterna, skulle måltillströmningen öka med ca 50 96 och att en sådan stor målökning skulle medföra organisatoriska och praktiska problem i ett läge, då kammarrätterna redan har svårt att klara sina nuvarande mål. Mot det argumentet vill jag peka på att målbalanserna vid samtliga kammarrätter har minskat väsentligt under detta år. Den 1 januari 1977 var antalet oavgjorda mål vid kammarrätterna ungefär 27 000, medan antalet den 31 oktober var nere i 22 500. Det här är en reducering av antalet balanserade mål som väsentligt överstiger vad man tidigare räknade med. Kammaren har förut i år diskuterat frågan om att eventuellt inrätta ytterligare en kammarrätt, i så fall i första hand i Malmö, men 113 såvitt jag kan förstå är den frågan f.n. inte aktuell just på grund av att det numera inte kan antas finnas arbetsunderlag för ytterligare kammarrätter. Mot denna bakgrund menar jag att det argument om en stor målbalans inom kammarrätterna som måhända tidigare kunde ha viss tyngd inte längre föreligger. Prognosen pekar också mot en fortsatt kraftig reducering av kammarrätternas målbalanser. Utskottet försöker dämpa ner invändningen om kammarrätternas stora målbalans och säger att problemen inte skall överskattas men vill ändå inte lägga prövningen till kammarrätterna, närmast med motiveringen att ärendena är så svåra. Utan sidovördnad för utskottet vill jag påstå att det resonemanget är helt felaktigt. Just om målen är svåra finns det särskild anledning att lägga dem till kammarrätterna, som erfarenhetsmässigt har en skicklig personal och en god administration. Det måste från effektivitetssynpunkt vara bättre än att bygga nya organ, där svårigheterna kan bli stora att rekrytera kvalificerade domare. Förslaget om försäkringsrätter innebär tillskapande av nya specialdomstolar. Jag hävdar — och jag tror att det är en uppfattning som delas av många — att man skall vara mycket restriktiv vid inrättande av specialdomstolar och att sådana bör inrättas endast om mycket starka skäl talar för det. Sådana skäl finns inte i det här fallet. Om man knyter den nya mellaninstansen för prövning av socialförsäkringsmål till den redan existerande förvaltningsdomstolsorganisationen, undviker vi också att få nya, fristående förvaltningsdomstolar med en egen utvecklad administration. Organisationen skulle med det bli mindre kostnadskrävande, vilket har speciell betydelse i ett kärvt ekonomiskt läge, och vidare skulle förvaltningsdomstolsorganisationen bli mer enhetlig och sammanhållen. Socialministern sade i går kväll att det var en betydande svårighet att rätt dimensionera de nya försäkringsrätterna. Då finns det ju anledning att ställa frågan: Varför inte anknyta dem till en befintlig domstolsorganisation? Det skulle ju ge möjlighet till en helt annan elasticitet. Det finns vidare ett allmänt önskemål om en större cirkulation av domare mellan de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Varje inrättande av specialdomstolar, där domarna endast arbetar inom en mycket snäv sektor, försvårar en sådan önskvärd cirkulation. Med utskottets förslag får vi på sikt en uppdelning av förvaltningsrättsskipningen på två olika typer av domstolsorganisationer. Den ena —- de allmänna förvaltningsdomstolarna - kommer att behandla mål som rör pålagor, ingripanden och tillståndstvång inom förvaltningen, medan den andra organisationen — försäkringsdomstolarna - kommer att inom en snäv sektor syssla med förvaltningens förmånssidor. Jag är inte övertygad om lämpligheten av en sådan uppdelning, och jag har svårt att se att den överensstämmer med principerna för den allmänna förvaltningsdomstolsreform som genomfördes 1971. Man bör beakta att det kan finnas ett samband mellan ekonomiskt stöd i olika former och samhällsingripanden t.ex. inom den sociala sektorn. Nr 56 I motionen nr 140 har Inger Lindquist och jag tagit upp de här frågorna. Vi yrkar där att besvärsprövningen i första instans inom socialförsäkringen skall knytas till kammarrätterna. Låt mig, herr talman, sammanfatta skälen för det yrkandet: Här är det fråga om mål som till sin karaktär — Inrättande av inte väsentligt skiljer sig från de typer av mål som normalt behandlas = regionala försäkinom de allmänna förvaltningsdomstolarna. Endast mycket starka skäl — ringsrätter skall föranleda att specialdomstolar inrättas för mål som normalt hör hemma antingen under de allmänna domstolarna eller de allmänna förvaltningsdomstolarna. Några sådana starka skäl för specialdomstolar har inte förebringats i det här fallet. Tvärtom försvårar inrättandet en önskad cirkulation av domare mellan de olika domstolstyperna. När dessutom undantag görs från kravet att yrkesdomarna i försäkringsrätterna skall vara lagfarna, innebär det att dessa domare saknar behörighet att tjänstgöra i andra domstolar. Invändningen att kammarrätterna på grund av sin målbalans inte kan ta hand om dessa mål är inte längre bärande. De resurser som skall satsas på att inrätta tre nya domstolar kan med lägre kostnader satsas på de befintliga kammarrätterna. Administrationen blir enklare och billigare och det är ett argument som inte bör lämnas åsido i det rådande ekonomiska läget. Ingen kan göra gällande att kvaliteten på handläggningen, om målen gick till kammarrätterna, skulle bli lägre än om de går till dessa speciella försäkringsrätter. Måhända kan man hävda motsatsen. Trots det ställningstagande som såväl departementschefen som utskottet gör, visar dock departementschefen en viss tveksamhet — den stryks under av utskottet — när han säger att ställningstagandet till förmån för särskilda specialområden inte hindrar att man i en framtid kan överväga att integrera dessa domstolar och de allmänna förvaltningsdomstolarna med varandra. Jag tycker att det hade funnits anledning att redan nu, innan man inrättade de nya domstolarna, på allvar pröva den möjligheten. Jag har den uppfattningen att det är svårare att genomföra denna integration senare, när de särskilda försäkringsrätterna redan finns. Under debatten i går framkom från utskottets sida att man ansåg det mycket viktigt att det finns kammarrätter på orter där försäkringsrätterna skall finnas. Man talade då om något slags samband med kammarrätterna. Jag tycker också att det finns ett samband, men den logiska konsekvensen av det är att man lägger prövningen av dessa mål till kammarrätterna. Jag menar att så svaga skäl talar för den lösning som man valt i propositionen, och så starka skäl talar för andra alternativ, att jag tillåter mig tro att den valda lösningen beror på en missuppfattning någonstans under detta lagstiftningsärendes gång. Herr talman! Med åberopande av innehållet i motionen och vad jag här har anfört yrkar jag bifall till punkten 1 i motionen 140.

Herr talman! Hans Petersson i Röstånga, Ulla Tillander och jag har i motionen 1977 Lund-området. Vi har gjort det på den sakliga grund som anförts av utredningen, nämligen hänsynen till rekryteringsmöjligheterna, tillgängligheten för den rättssökande allmänheten och tillgången på medicinsk expertis. Nu sägs det i utskottets betänkande att utredningen inte har tagit hänsyn till lokaliseringspolitiska aspekter, men de aspekterna fick vi höra desto mera om i går kväll eller rättare långt in på natten. Då talades det här varmt från Kalmar, Borås, Jönköping och Malmö för att av lokaliseringspolitiska skäl förlägga södra rätten till just den ort man argumenterade för. Och då var man på vissa håll mycket vältalig. Wilhelm Gustafsson sade t.ex. så här: Jag kan instämma i vad Lars Schött anförde och nöja mig med att bara utbyta Kalmar mot Borås. I övrigt instämmer jag i argumentationen. — Det där är något som man skulle kunna kalla för korsvis förkortning. Och om man använder denna korsvisa förkortning när det gäller de lokaliseringspolitiska skäl som i och för sig finns för alla de nämnda orterna, så kvarstår alla de sakliga skäl som har anförts av utredningen för att lokalisera den södra försäkringsrätten till Malmö. Det finns därför skäl att tillgodose den rationella funktionen, gå på utredningens förslag och lokalisera den södra försäkringsrätten till Malmö/Lund-området. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 5. ning gav följande resultat:

Herr talman! Regeringens förslag i propositionen 68 om ändrade regler för beskattning av enoch tvåfamiljsfastigheter angriper inte på något sätt de krafter som driver upp boendekostnaderna såväl för sådana som bor i enoch tvåfamiljsfastigheter som för sådana som bor i flerfamiljsfastigheter. Och det gör inte regeringens politik i övrigt heller. Den gynnar tvärtom spekulationen i mark och fastigheter, de stora monopolen inom byggande och bostadsförvaltning, de stora kapitalägarna och bankkapitalet. Den avgörande målsättningen i bostadspolitiken måste enligt vad vpk menar vara att göra slut på spekulationen, göra slut på de kommersiella profitjagande krafternas spel på bostadsmarknaden. Därför kräver vänsterpartiet kommunisterna stopp för hyror och andra bostadskostnader samtidigt som vi kräver att man skall övergå till en bostadspolitik som bara har sociala målsättningar. Ur denna synpunkt, herr talman, borde vi egentligen motsätta oss förslagen i propositionen 68, eftersom dessa formellt bryter mot linjen om stopp för hyror och andra bostadskostnader. Den föreslagna höjningen av intäktsprocenten från 2 till 3 för taxeringsvärden som inte överstiger 200 000 kr. innebär bara ett återställande av det skattetryck som tidigare beslutats, med hänsyn till att taxeringsvärdena nu ligger så lågt i förhållande till marknadsvärdena. Förändringarna medför i alla fall en viss utjäming av de olikartade förhållanden som råder mellan olika boendeformer och där boendet i flerfamiljsfastigheter med hyresoch bostadsrätt utan tvivel är missgynnat jämfört med boendet i enoch tvåfamiljsfastigheter med äganderätt. Vi vill starkt betona att denna fördyring av boendet i enoch tvåfamiljsfastigheterna inte är den väg till neutralitet i fråga om ekonomiska villkor för olika boendeformer som vi vill gå. Det riktiga måste i stället vara att på olika sätt, genom räntesänkning och andra metoder, förbilliga boendet i flerfamiljsfastigheter. Regeringens förslag innebär en utgiftsökning med maximalt 140 kr. i månaden. Det gäller för höginkomsttagare med villor med taxeringsvärden på 200 000 kr. och mer, och de är inte många. För flertalet småhusägare blir ökningen mindre än 75 kr. i månaden. Pensionärer och låginkomsttagare med lågt belånade hus får en ökning med några tior i månaden. Genom avdragen får de flesta småhusägare underskott på sina hus, och det minskar förstås i sin tur skatten. Nr 56 Den höjning som regeringen nu föreslår skall jämföras med den hy Lördagen den reshöjning som i år blir rekordhög för dem som bor i flerfamiljshus. — 17 december 1977 Mellan 150 och 250 kr. mer i månaden får många hyresgäster i Stor= = stockholmsområdet betala för sin bostad om man räknar in eloch vat — Beskattningen av tentaxehöjningar. inkomst av enoch Om man i enlighet med förslaget i proposition 68 höjer intäktspro = tvåfamiljsfastighecenten från 2 till 3, dvs. med 50 96, för taxeringsvärden som inte över = ter stiger 200 000 kr. måste motsvarande höjning av intäktsprocenten enligt vår mening ske också i de därpå följande skikten. Gör man inte detta ändrar man den nuvarande progressiviteten i skalan. Det är detta som regeringens förslag gör. Den i proposition 68 föreslagna skalan innebär en kraftig minskning av progressiviteten i villabeskattningen. Och det kan inte accepteras. Vpk föreslår att samma progressivitet som tidigare skall gälla, vilket innebär att den tidigare intäktsprocenten i varje skikt skall höjas med 50 96. Skalan får då följande utseende: upp till 200 000 kr. blir det 3 96, för 200 000-250 000 kr. blir det 6 96, för 250 000-300 000 kr. blir det 12 96 och för över 300 000 kr. blir det 15 96. Dessa förändringar i villabeskattningen, som alltså innebär ett fullföljande av tidigare beslutade regler, avskaffar emellertid inte det allvarligaste inslaget i ojämlikheten i boendet, nämligen avdragsrätten för räntekostnaderna. Den möjligheten gynnar nu på ett upprörande sätt de stora inkomsttagarna. Vpk menar att en förändring snarast måste komma till stånd, som vpk redan tidigare föreslagit, genom att ett maximitak införs för ränteavdragen och att avdragen göres från skatten, inte från inkomsten. Herr talman! Ett säkert sätt att tjäna pengar i Sverige är numera att undvika att betala skatt. Och det bästa sättet att slippa det, om man vill hålla sig inom lagens ramar, är att låna pengar och skaffa sig ränteavdrag. Avdrag blir lönsammare ju högre inkomst man har. Höginkomsttagarna lånar pengar och investerar dem i hus och mark, som stiger i värde. Lånen däremot sjunker i värde i takt med inflationen. Samtidigt kan man dra av räntorna för lånen och därmed sänka sin skatt. Kapitalägare och höginkomsttagare kan göra stora vinster tack vare den rekordhöga inflationen och de orättvisa avdragsmöjligheterna. Avdragen gynnar alltså höginkomsttagare. Tjänar man 25 000 kr. och drar av 10 000 så minskar man sin skatt med 3 400 kr. Men tjänar man 75 000 kr. och gör samma avdrag tjänar man nästan dubbelt så mycket, 6 500 kr. Att införa ett tak för ränteavdragen är inget hot mot småhusägarna. Det finns 1,4 miljoner småhusägare i Sverige. Och enligt en bostadsundersökning som genomfördes för någon tid sedan drar den genomsnittliga småhusägaren av 4 000 kr. i räntekostnader. Enligt samma utredning hade en halv miljon småhusägare inga ränteavdrag alls. Vpk menar att ett räntetak måste sättas så att man inte kan dra av 121 mer räntor än för ett skuldbelopp på 200 000 kr. Med en ränta på 10 96 innebär det att avdrag får göras med högst 20 000 kr. Detta avdrag bör sedan ske med en viss procentuell andel ifrån skatten. Socialdemokraterna föreslår 50 000 kr. som räntetak, medan LO precis som vpk vill att det skall stanna vid 20000 kr. Herr talman! Med tanke på trycket från ledamöterna vill jag nu bara yrka bifall till motionen 206.

Herr talman! Det förslag till ändrade regler för beskattning av inkomst av enoch tvåfamiljsfastigheter som vi nu skall ta beslut om är ett dåligt förslag. Den intäktsprocent som beskattas fastställdes från början till 3 26 när schablonmetoden infördes. Avsikten var att på ett rättvist sätt beskatta det egna kapitalet som var nedlagt i fastigheten. Man kan naturligtvis fråga sig vari denna rättvisa består — rättvist gentemot vad? Det finns många sätt att placera pengar. Den som köper en fin båt behöver inte betala skatt på den beräknade ränta som han skulle ha fått om han i stället satt in pengarna på bank. Den som råkar inneha aktier som inte ger någon utdelning under några år behöver inte därför betala skatt på den beräknade räntan på aktiernas värde. Han har inte fått någon ränta och behöver heller inte betala skatt för en ränta som han inte fått. Självklart, tycker väl de flesta. Men en småhusägare, som inte heller har någon ränta på sitt kapital, måste betala skatt på en ränta som han inte har fått. Vad är det för rättvisa? I villaägarens fall gäller det dessutom en bostad som han måste ha för sig och sin familj. En villaägare måste dessutom betala skatt på beräknad inlåningsränta, inte bara på sitt eget kapital i huset utan även på det kapital som han lånat i bank till den del det ligger inom taxeringsvärdet. Det tycker jag är minst sagt orättvist. Eftersom det är fråga om kapitalbeskattning är det helt fel att motivera beskattningen med hänsyn tagen till den låneränta som fastighetsägaren får betala. Det är ju i stället bankernas inlåningsräntor som skall vara utgångspunkten, dvs. hur mycket ränta som småhusägaren kunnat få om han haft motsvarande belopp insatt i bank, och med avdrag för de kostnader som han inte har möjlighet att få avdrag för vid beskattningen på samma sätt som gäller för hyreshus. Om man gjorde denna rättvisa värdering så skulle slutresultatet snarare ligga under än över nuvarande 296. När det gäller talet om höga försäljningspriser på grund av inflation, så finns det också anledning peka på det faktum att t.ex. en villa som byggdes 1960 för 100 000 kr. med 6 96 årlig ränta på kapitalet kan säljas år 1979 för 300 000 kr. Endast den del av försäljningssumman som då ligger över 300 000 kr. kan i detta fall i viss mån betecknas som ”övervinst”. De överpriser på villor som i vissa fall förekommer beror främst på att tillgången på småhus under de senare åren inte motsvarat efter frågan. Det beror i sin tur på en felaktig bostadspolitik under 1960-talet — Nr 56 och början av 1970-talet, och detta skall väl inte småhusägarna lastas för. Det finns också anledning att peka på att f. n. betydligt mer än hälften. av samhällets intäkter av fastighetsbeskattningen kommer från småhus = Beskattningen av och fritidshus. Att då öka beskattningen för denna grupp från 2 till 3 96 — inkomst av enoch av värden under 200 000 kr. är inte rättvist. tvåfamiljsfastighe När det gäller fritidshusen tillkommer också andra argument mot en ter höjning. Somliga svenskar väljer att tillbringa sin semester utomlands. Förutom att de då för ut valuta ur landet behöver de inte betala någon extra skatt för detta. Det behöver inte heller de som väljer att tillbringa sin semester i husvagn eller i en båt som kanske kostat stora pengar. Men den som väljer alternativet att tillbringa sin semester i en egen fritidsstuga hotas nu av skärpt beskattning för detta, och det är en orättvisa. Den föreslagna skattehöjningen kommer samtidigt som många andra kostnader för villaboendet ökat starkt. Kostnader för t.ex. uppvärmning, sotning, reparationer och sophämtning har ökat mycket mer än vad den allmänna prisnivån gjort under de senaste åren. Det har drabbat alla boende men allra mest dem som har småhus. Verkningarna av den nu föreslagna höjningen av beskattningen blir särskilt allvarliga om de nu föreslagna reglerna för villabeskattningen bibehålls efter nästa fastighetstaxering. Om taxeringsvärdena då skulle fördubblas skulle skattehöjningen jämfört med 1977 vid 60 926 marginalskatt bli 2400 kr. för den som har ett hus som nu är taxerat till 100 000 kr. Skattehöjningen skulle bli 5 400 kr. för ett hus som nu är taxerat till 150 000 kr., 10 800 kr. för ett hus som nu är taxerat till 200 000 kr. och inte mindre än 15 600 kr. för ett hus som nu är taxerat till 250 000 kr. Även om detta bara är ett räkneexempel och det inte är troligt att det skall gå så illa kan skattehöjningarna ändå bli stora. Från budgetdepartementet har meddelats att alla de problem som uppstår i samband med nästa fastighetstaxering kommer att ses över i anslutning till det arbete som pågår inom 1976 års fastighetstaxeringskommitté. Vidare sägs i budgetdepartementets uttalande att en utgångspunkt för översynen skall vara att söka förhindra att den kommande fastighetstaxeringen medför en så kraftig och snabb skärpning av villabeskattningen att den får ekonomiskt eller socialt allvarliga konsekvenser. Uttalandet är oroande. Även om skattehöjningen inte blir så kraftig och snabb att den leder till ekonomiskt och socialt allvarliga konsekvenser, så kan den ändå bli mycket kännbar — och jämfört med andra boendeformer orättvis. Det är därför nödvändigt att fastighetstaxeringskommittén får direktiv för sitt arbete som innebär att fastighetstaxeringen blir rättvis gentemot andra taxeringsobjekt. Taxeringen måste vila på en rättvis grund i enlighet med vad jag anfört i det föregående. Att redan den föreslagna skattehöjningen med för allvarliga konsekvenser, både ekonomiskt och socialt, torde stå utom allt tvivel. Den som har en låg inkomst och råkar ha byggt sitt hus i ett område där det 123 utan hans åtgärder blir allt högre taxerat kommer i en allt svårare situation. Många villaägare i små omständigheter måste nu dra in på allt som går att dra in på för att kunna bo kvar i sitt hus. Det finns t.o.m. flera rapporter om att småhusägare sagt upp eller dragit ner sina hemförsäkringar till lägre belopp för att inte behöva betala så höga försäkringspremier. Då börjar det redan nu bli både ekonomiska och sociala konsekvenser. När man börjar dra in på försäkringar är det allvarligt. Men vad skall man göra i en pressad situation? Det går ju inte att äta på huset. Det finns i detta sammanhang ett förslag från vpk om en ytterligare kraftig ökning av villabeskattningen. Vpk-förslaget innebär, om det skulle gå igenom, att skatteskärpningen blir så kraftig efter nästa fastighetstaxering att — om ingenting görs för att dämpa effekten — väldigt många småhusägare, kanske en majoritet av dem, blir tvungna att gå ifrån sitt hus. Vpk-förslaget innebär att den arbetare som byggde sitt hus år 1960 för 100 000 kr. och som med en rimlig bankränta på 6 26 per år nu skulle ha ett hus värt 300 000 kr. utan någon höjning av taxeringen skulle få betala ytterligare 3 000 kr. i skatt utöver vad regeringspropositionen föreslår. Och eftersom han efter nästa taxering kommer upp i en högre skatteklass ökar skatten då med väldiga summor. Vpk-förslaget leder till ökad statlig profit på villaägarna och det leder till att många fattiga människor måste gå ifrån sina hus. Detta är kommunismen — utarmning och utsugning av människor som med mycken uppoffring har försökt skaffa sig något eget att bo i. Må Sveriges folk bli bevarat för kommunisternas förslag. Herr talman! Regeringens förslag borde avslås av riksdagen trots att det inte går tillnärmelsevis lika långt som vpk:s förslag. Jag har motionerat om avslag på propositionen. Det är med stort beklagande jag konstaterar att utskottet har enhälligt tillstyrkt propositionen. En votering om avslag skulle i det läget bara vara en demonstration, och det är skälet till att jag avstår från att ställa något yrkande vid den här tidpunkten. Men jag kan lova att vi från villaägarhåll skall hålla regeringen varm i de här frågorna i fortsättningen. Det måste bli en ändring inför nästa fastighetstaxering.